Herr talman!

Sedan må det vara en öppen fråga vad som i varje tids "skede varit det mest epokgörande: ångan, elektriciteten, förbränningsmotorerna, flygkonsten etc., eller vad vi har bevittnat nu under de senaste decennierna. Jag förbiser då inte att en mycket väsentlig skillnad i utvecklingstakten kan vara så framträdande att en gradskillnad faktiskt kan te sig som något .av en artskillnad. Uttalandet om att vår utrikespolitiska grundlinje, neutraliteten, ligger lika fast som någonsin, ställer jag mig naturligtvis helt bakom. Särskilt vill jag stryka under deklarationens ord att vi bör handla så, att vi undviker bindningar av politisk och militär natur som vid krigsfall skulle kunna omöjliggöra neutralitet. Men det är uppenbart att det fordras mer än alliansfrihet.

Det är alltså otillräckligt att i ett sådant här sammanhang endast tala om alliansfrihet, när det är så mycket mer som fordras. Att vår neutralitet inte har någonting med åsiktsneutralitet att göra har ju kommit till uttryck mycket ofta. Vi kan peka på reaktionen inför händelserna i Tjeckoslovakien, Rhodesia och varför inte även Vietnam, Grekland och Spanien. Vi kan också helt allmänt hänvisa till ofta förekommande uttalanden från representanter för skilda demokratiska partier, där vi tar avstånd från varje form av diktatur och framhåller att demokratin är det enda styrelsesätt som vi kan godta i vårt land. I regeringsdeklarationen, för att nu återgå till den, framhålls att stora förväntningar knyts till planerna på samtal på högsta nivå mellan Förenta staterna och Sovjetunionen. Det är en allmän uppfattning att det finns motiv för sådana förväntningar. President Nixon har vid upprepade tillfällen under valkampanjen och senare förklarat, att konfrontationens tid är förbi och att den måste ersättas med förhandling.

Framtiden får visa om utvecklingen går i den riktningen. Det kan verka något överraskande att Nixon gjorde sin propå om en sådan dialog med Sovjet så pass kort tid efter ockupationen av Tjeckoslovakien.

Varken Johnsonadministrationen eller Nixon torde ha uppfattat aktionen mot Tjeckoslovakien som ett verkligt hinder för en fortsatt dialog med Sovjetunionen, en dialog som väl egentligen ännu inte har avsatt något annat konkret resultat än förbudet mot spridning av kärnvapen. Allt detta hindrar emellertid ingalunda att vad som inträffade i Tjeckoslovakien utgör en stor besvikelse för alla dem som har räknat med en, låt vara långsamt, fortgående liberalisering i länderna bakom järnridån. Vi får se om den liberaliseringen på nytt kan komma till stånd — i varje fall hoppas vi det. Det är väl knappast för djärvt att anta att president Nixon försöker åstadkomma en enig front med gemensamma handlingslinjer inom västmaktsblocket, innan han eventuellt möter de ryska 1edarna för seriösa överläggningar. Hans europaresa tycks i varje fall delvis ha haft ett sådant syfte. President Johnson å sin sida var så pressad av Vietnamkrigets bekymmer, att han sannolikt av den anledningen aldrig fick tid att mera ingående sysselsätta sig med de europeiska frågorna. Detta tycks på sina håll ha föranlett tvivel om att man i Förenta staterna skulle vara beredd att uppfylla sina militära förpliktelser enligt Atlantpakten, om det ställdes inför risken av en militär konfrontation med Sovjetunionen. Det förefaller som om Nixon nu är beredd att ge besked på den punkten. Genom sina besök i flera europeiska huvudstäder tycks han att döma av tidningsreferaten på ett nästan demonstrativt sätt ha velat övertyga om att Förenta staterna inte kommer att svika givna löften. Från hans utgångspunkt skulle givetvis starka meningsbrytningar inom västmaktslägret inte ge något gott utgångsläge för den dialog med ryssarna som jag här har talat om. Nixon måste emellertid försöka åstadkomma samling med andra metoder än vad ryssarna gjorde. De gjorde det med våld. Nixon får försöka att gå övertalningens svårare men, om han lyckas, mycket angenämare väg. Vad han kan åstadkomma i det fallet får vi väl se. Raden av storpolitiska frågor som fordrar konsultationer eller verkliga förhandlingar mellan supermakterna är lång. Ett flertal problem kan bara lösas på lång sikt; andra är av mera akut natur. I fråga om Vietnam-kriget och spänningen i Mellersta Östern kan vi väl konstatera att det föreligger en kombination av långsiktiga och akuta problem. Fredsförhandlingarna i Paris har äntligen kommit i gång. Där blev det väl en försening genom presidentskiftet. I dagens tidningar kan man läsa vissa detaljer från Paris som, om det som skrives är riktigt, bör vara ägnat att något underlätta förhandlingarna. De förhamdlingarna kan bli hårda och besvärliga, och de har i viss mån ackompanjerats av militära framstötar, vilka kanske syftar till att stärka positionerna vid förhandlingsbordet. Vietnam-kriget har givetvis blivit en svår belastning för alla, inte minst för Förenta staterna, och en stark opinion där tycks kräva en avveckling. Ett slut på striderna skulle kanske kunna innebära början till en inledande avspän ning — om också inte direkt samförstånd — mellan Förenta staterna och Sovjetunionen. Där finns emellertid många synnerligen svåra problem att knäcka. Hur skall det bli med Sydoch Nordvietnam? Skall de slås ihop eller inte? Vad vill t.ex. FNL i det fallet? I sitt program 1967 sköt man undan den frågan. Först någon gång i framtiden kan den bli aktuell, sade man då. Senare har man väl också varit inne på tanken att ställa frågan på framtiden och låta folken i de båda staterna ta ställning utan inblandningar och påtryckningar utifrån, sedan såren efter det nu pågående kriget börjat läkas. Om Sydvietnamn skall bestå som egen statsbildning blir det en väsentlig fråga för fredsförhandlarna att avgöra vem som skall få den politiska makten i detta land. Det har, som jag nämnt, i dagens tidningar förekommit uppgifter som kanske innebär inledningen till en uppgörelse. Bland de oroshärdar som förekommer på andra håll i Sydostasien är det grannstaterna Laos och Kambodja som träder i förgrunden. Jag vill härefter övergå till att behandla Mellanösternkonflikten, där spänningen har skruvats upp mer och mer. De militära intermezzona blir allt talrikare.

Detta förhållande ger en något annorlunda aspekt på den arabisk-israeliska konflikten än vi förut varit vana vid. De arabiska flyktingarna från Palestina tycks ha blivit alltmer politiskt medvetna och anser sig vara rättmätiga palestinska medborgare som har rätt att kräva att få sitt land, Palestina, tillbaka. De har organiserat befrielserörelser, vilkas politiska mål är varken mer eller mindre än ett förintande av staten Israel. Medlet för att nå detta mål tror de vara gerillaanfall mot Israel. Befrielserörelsernas aktivitet har — vad man än i Övrigt må vilja säga om dem — förvärrat ett redan förut svårt inflammerat krisläge. På franskt initiativ har som bekant Förenta staterna, Sovjetunionen och England tillsammans med Frankrike inlett konsultationer i syfte att pacificera krishärden i Mellersta Östern och därmed så småningom skapa förutsättningar för ett fredsslut. Ståndpunkterna verkar emellertid vara hårt låsta. Israel har konsekvent vägrat att acceptera erbjudanden om medling från vare sig FN eller någon stormakt.

Arabstaterna uppställer som ett i varje fall hittills oeftergivligt villkor att Israel uppfyller FN-resolutionens krav om att utrymma de områden som ockuperades under junikriget 1967. Israel vill å sin sida ha garantier för en fredlig framtid innan man diskuterar ett uppgivande av ockuperade områden. Både bland israeler och araber synes den pessimistiska uppfattningen sprida sig, att konflikten dem emellan är hart när olöslig och att man under obegränsad tid framöver måste tänka sig att leva i krigstillstånd. De överläggningar med de ryska ledarna, som president Nixon försöker få till stånd, skulle givetvis alldeles särskilt komma att beröra frågor om begränsning av kärnvapenrustningar na. Sådana rustningar : skulle dra enorma kostnader och ökningen i effektivitet kan anses diskutabel. Försvarsminister McNamara var ju absolut emot saken, om jag inte minns fel, just därför att han menade att effektivitetsökningen i förhållande till kostnaderna var diskutabel i allra högsta grad. — Genom planerna på de s.k. antirobotsystemen har kärnvapenrustningarna inträtt i en ny fas, som på vederhäftigt håll anses kunna leda till en farlig skärpning av motsättningarna mellan supermakterna, om det inte går att få till stånd en internationell kontroll. I detta sammanhang kommer, som vi vet, Kina mycket intensivt in i bilden. Jag vill uttrycka förhoppningen att den svenska regeringen energiskt fullföljer sina ansträngningar för att få till stånd en begränsning av kärnvapenrustningarna. Regeringen har ju varit livligt verksam på detta område och icke helt utan framgång. Då finns det väl allt skäl att hemställa till regeringen — om det nu behövs — att den energiskt fullföljer åtgärderna i detta syfte.

Nära förbundna med frågorna om rustningsbegränsning är de större och vidare problemen om samexistensen mellan det kommunistiska Östeuropa och de västliga demokratierna. Som jag nyss sade tycks president Nixon vara angelägen att hålla nära kontakt med Förenta staternas europeiska allierade inför ett sådant helt säkert givande tankeutbyte med ryssarna. Herr talman! Jag har många saker att skumma Över, och jag går nu till frågan om kraftverket i Cabora Bassa. Därvidlag delar jag uppfattningen att det avgörande är, om kraften kan väntas gå till Rhodesia. Full klarhet föreligger ännu icke på den punkten. Det är önskvärt att regeringen gör allt vad som står i dess makt för att undersöka denna sak, i den mån det inte har skett, och upplyser svenska folket om resultatet av en sådan undersökning. Beträffande många andra uttalanden i regeringsdeklarationen kan jag fatta mig kort. Det gäller Grekland, det gäller Spanien och det gäller Portugal, där jag inte hyser någon avvikande mening utan finner de vidtagna eller aviserade åtgärderna så ändamålsenliga som läget medger att de kan bli. Det är praktiskt genomförbara lösningar som de betryckta egentligen är betjänta av, låt vara att naturligtvis även sympatiyttringar kan ha sin betydelse. Så ett par ord om Förenta Nationerna.

Jag tror att de som tolkar uttalandet så ställer för stora förväntningar. Konstruktionen av FN är väl knappast sådan. Förenta Nationernas viktigare organ är ju regeringsförsamlingen, säkerhetsrådet och sekretariatet. Den stora regeringsförsamlingens uppgift är i stort sett rekommendationens väg — låt vara att Achesonresolutionen på sin tid lyckades åstadkomma inte så litet mera. Den innebar att församlingen kan acceptera och godkänna frivilliga ingripanden av medlemsstater i konflikter. Jag säger detta därför att jag ibland möts av frågan varför FN inte gör så eller så, då organisationen består av så och så många stater i världen. Då får man försöka förklara organisatio nens konstruktion och påpeka att vi har haft stridigheter i världen i evinnerlig tid och att det då vore litet för mycket begärt att vi på några årtionden skulle lyckas åstadkomma en institution, som helt undanröjer sådana stridigheter. Vi får dock göra så mycket vi kan. Vi får fortsätta att med all vår kraft stärka FN.

Sedan vill jag ta tillfället i akt och understryka att jag har samma uppfattning som regeringen om att Sverige som ett litet land inte kan göra så mycket genom ensidiga åtgärder. Naturligtvis kan vi också genom hjälpåtgärder enskilt dra ett strå till stacken, men ensidigt kan vi inte åstadkomma några verkligt stora resultat. Varthän skulle det bära om vi inledde en separat handelsbojkott mot länder, vilkas styrelsesätt vi inte gillar? Har kammarens ledamöter räknat över med hur stor del av världen vi skulle kunna få handla, om vi följde denna tankegång? Den återstående delen blir inte så stor. Flertalet länder har icke den demokrati som vi gillar. När man här i riksdagen och på andra håll under senare tid har diskuterat handelspolitiska frågor har det europeiska marknadsperspektivet dominerat. I dag är det litet annorlunda. Nu är det ett vidgat ekonomiskt samarbete på nordisk bas som står i centrum för intresset. I detta ligger ingen önskan om någon kursförändring. Vad det gäller är att bearbeta problem som har aktualitet och att försöka tillvarata de inte oväsentliga, kanske till och med rätt stora möjligheter till samverkan som måste finnas mellan länder med relativt lika förhållanden. Det är inte så, att vi på något sätt skulle vara beredda eller ha den minsta önskan att dra oss ur EFTA-samarbetet, men en konstruktion av den typ som i dag diskuteras mellan de nordiska länderna saknar aktualitet inom hela EFTA. Inom EFTA samarbetets ram bör vi emellertid kunna åstadkomma någonting även i Norden. Sedan får vi väl se vad som kan hända med ett vidare samarbete i Europa. Jag har alltid trott att i sådana stora sammanhang det mest ändamålsenliga kommer att vinna i det långa loppet, och jag tror det också i dessa frågor. Utsikterna till broslagning mellan EFTA och EEC är i dag inte aktuella, det vet vi.

Det pekas ofta på Nordens betydelse i Kennedyronden. En utomstående har svårt att bedöma hur stor den var, men att den var rätt betydande tror jag man vågar säga. Det stora steget — det skall vi komma ihåg — mot ett vidgat samarbete i Norden är dock redan taget i och med EFTA-samarbetet. Vi har bl.a. rivit ned interntullarna mellan de nordiska länderna på flertalet industrivaror. Sedan åtskilliga år har vi en fri arbetsmarknad. Samordningen när det gäller näringslagstiftning och sociallagstiftning har på åtskilliga områden kommit långt, och även i andra avseenden är samarbetet ganska väl utbyggt. Det är säkert inte förmätet att påstå, att vi på viktiga punkter i sådana sammanhang har hunnit längre än EEC. Jag tror inte att man riskerar att bli motsagd, om man gör gällande att de i EFTA deltagande länderna i stort sett haft goda erfarenheter av samarbetet. Vi vet att många ställde sig litet tveksamma och skeptiska inför EFTA-samarbetet i början, men i dag är det nog få som vill ta steget tillbaka till en isolerad nationell marknad och inte heller många som hävdar att vi kunde ha tänkt oss andra lösningar. Detta bör vara en tankeställare för oss även i ett nytt sammanhang. Även om man vill gå försiktigt fram med tanke på nackdelarna gäller det att försöka bedöma, om inte fördelarna ändå kan väntas äverväga väsentligt. Den preliminära Nordekrapporten är det inte mycket att säga om i detta sammanhang. Vi vet att vi snart får nya uppgifter. Man har diskuterat s.k. paketlösningar, tydligen beroende på att en åtgärd kan vara till nackdel för vissa länder och till fördel för andra och vice versa. Detta kan man jämna ut. Svårigheten ligger då i att jämna ut det internt inom ifrågavarande land, så att inte speciella grupper får bära tungan. Mitt allmänna intryck är att det borde finnas goda förutsättningar. Visserligen finns det stora stötestenar, t.ex. fisket och jordbruket. Men på kort sikt med tillskottsleveranser och prioritet bör det väl inte innebära några svårigheter. Det återstår att se huruvida man här i Norden kan skapa en marknad som bättre passar behovet, d.v.s. större spannmålsproduktion och mindre animalieproduktion. För utredarna och för dem som i första hand har det politiska ansvaret gäller det att se till att det inte uppstår så stora sociala problem, att det blir svårt att ansluta sig. Från en del håll har påpekats att lokaliseringspolitiken har fått alltför litet utrymme. Detta gäller inte bara vårt land utan även andra länder. Jag tror man har all anledning att ägna även detta problem en större uppmärksamhet. Det är en viktig — jag höll på att säga nästan nödvändig — förutsättning att man får en så stor uppslutning som möjligt kring ett sådant projekt som detta. Man får då inte förbise problem av den räckvidden. För världshandeln har uppgörelserna i Kennedyronden inneburit ett stort framsteg men bara ett steg. Självklart är tiden inte mogen för något nytt steg i dag. Som det konstateras inledningsvis i regeringsdeklarationen går emellertid utvecklingen fort i vår värld och det gäller att följa med. Jag vet inte om man är för sangvinisk om man ställer sig frågan: Kan det också bli en Nixonrond på liknande sätt?

Jag tror att han har alldeles rätt i att det skulle vara felaktigt att tillmäta Förenta Nationerna större kapacitet och förmåga i olika avseenden än organisationen nu har. Men det finns en annan mera långsiktig aspekt på detta problem, som jag vill uppehålla mig vid ett par minuter.

Jag tror, herr talman, att det är alldeles riktigt, att det under en lång tid framåt kommer att liksom nu vara stormakternas vilja och handlingar som ytterst avgör världens öde. Jag vill också säga att det naturligtvis i och för sig är med tillfredsställelse man betraktar de tecken på beredskap att diskutera uppgörelser sinsemellan i världspolitiska huvudfrågor som har framskymtat från supermakternas sida. Men jag tror att vi har skäl att någon gång erinra oss att det kan bli fråga om uppgörelser som mycket väl kan bli påfrestande, ja synnerligen påfrestande för många folkgruppers och nationers självbestämmanderätt. Jag erinrar om den europeiska stormaktskonsertens dagar för tre fjärdedels sekel sedan då fem stormakter styrde och ställde med de små europeiska folkens förhållanden allteftersom de själva inbördes kunde komma överens. Att ha en upprepning av detta tillstånd i världsskala där Förenta staterna och Sovjetunionen är, som jag nyss uttryckte det, både herrar och domare, det är sannerligen inget idealtillstånd. även om vi skulle betrakta det demokratiska Europa som en enhet, vilket vi inte kan, så måste vi ändå konstatera att det kommer att dröja länge än, innan det kan framträda som en självständig egen kraft som med samma styrka och med samma höga röst som Förenta staterna och Sovjetunionen kan delta i världskonserten. Det är inte osannolikt att Kina i det avseendet kommer före Europa. Desto mer klart tycker jag det är, herr talman, att det ligger särskilt i de staters intressen, som står utanför stormakternas krets, att söka göra vad de kan för att stärka Förenta Nationernas möjligheter att bevara freden och att mer effektivt vaka över att de mänskliga rättigheterna inom staterna iakttages. Det kan vara dags att återuppliva en tankegång, som drevs med en viss energi under åren kring andra världskrigets slut, en tankegång som gick ut på att man skulle påbörja en successiv förvandling av Förenta Nationerna och dess organ till någonting som kunde likna en verklig världsregering. Här finns verkligen en vision. Den ter sig nu mycket avlägsen. Men låt oss se, om det är möjligt för oss att ge den fastare konturer och finna några praktiska vägar att nalkas den. Det är klart att det blir en lång och besvärlig stråt och att det vore ett misstag, om vi under tiden handlade så, som om visionen redan var en realitet. Men jag tycker inte heller att vi skall skrämmas av olyckskorpar och cyniker som kraxar om det gagnlösa i sådana försök. Att sträva efter en fastare rättslig reglering av förhållandena mellan folken tror jag aldrig kan vara gagnlöst. Det är i linje med sådana strävanden som vi från vår sida tidigare uppmanat den svenska regeringen att söka ta initiativ till särskilda nordiska aktioner för att åstadkomma en starkare press på Sydafrika att mildra och så småningom upphäva apartheidpolitiken. Vi har också gjort det när det gäller att söka åstadkomma ett internationellt solidaritetssystem som skulle utjämna påfrestningarna olika länder emellan, när åtgärder av ekonomisk sanktionskaraktär vidtas, även om de icke enhälligt påbjuds av säkerhetsrådet. Vi har också uppmanat regeringen att inom EFTA:s ram söka finna vägar att komma till rätta med Portugals politik i t.ex. Angola och Mocambique. Nu uppmanar vi regeringen att göra ytterligare ansträngningar att söka få slut på vapensändningarna till Nigeria och slut på eländet där, som enligt flera initierade bedömare kräver tusentals offer om dagen. Herr Ohlin kommer att behandla denna fråga närmare. Det är mycket svårt för mig att bedöma om regeringen i de flesta av dessa och näraliggande avseenden gjort allt vad den kunnat. Det är klart att jag är medveten om att svårigheterna är stora, men jag har knappast fått det intrycket att regeringen gjort allt vad den kunnat. När det gäller Nigeria och Biafra tycker jag det är tydligt att så inte är fallet. Men jag får, för att inga missförstånd skall uppstå, upprepa att den sekundära linje som jag här utvecklat — det är givet att säkerhetsrådslinjen är den primära — måste för att över hutaget kunna tillämpas innebära ett sådant mått av effektivitet att det finns rimlig utsikt till framgång med det avsedda syftet. Jag vill gärna instämma i de ord herr Hedlund yttrade beträffande Cabora Bassa. Jag tror att det verkligen är av stor betydelse att det klarläggs om leveranser så småningom kommer att gå från detta kraftverk, ifall det nu kommer till stånd, till Rhodesia. I så fall skulle det vara, såvitt jag förstår, i klar strid med de påbud om tvingande sanktioner som just Förenta Nationernas säkerhetsråd har låtit utgå och om vilka den svenska regeringen nu snart kommer att lägga en lag på bordet för att fullfölja. Beträffande nedrustningen vill jag också instämma med herr Hedlund och inskränker mig till att tillägga att jag tror att det är av väsentlig betydelse när det gäller icke-spridningsavtalet, sedan nu även Förenta staterna ratificerat detta avtal, att vi får klarhet om den västtyska regeringens inställning. Herr talman! Det grymma kriget i Vietnam fortsätter och vi ser tyvärr inga tecken på avmattning i Paris-förhandlingarnas skugga. De med stora förväntningar hälsade förhandlingarna om vapenstillestånd och fred har hittills icke givit några synbara resultat. Såvitt jag förstår har vi från svensk sida mycket små möjligheter att påverka förhandlingarna. Däremot borde vi i kraft av våra traditioner vara beredda att stödja folket i hela Vietnam med vidsträckta humanitära insatser den dag det blir möjligt starta återuppbyggnaden. Ur denna synvinkel vill jag beklaga att regeringen tycks ha bundit sig för att den kommande Vietnamhjälpen skall inräknas i den ökning av den ordinarie u-hjälpen som riksdagen redan fattat principbeslut om. Det hade synts mig rimligare att vi lagt denna hjälpverksamhet ovanpå den fastlagda planen. Det skulle också göra det möjligt för oss att uppnå enprocentmålet något tidigare än 1974—1975. Jag tror att det för övrigt skulle ha varit helt i enlighet med statsutskottets önskemål förra året, och jag tycker det är något förvånande att regeringen nu avviker från denna uppfattning. En kraftig hjälp till Vietnam, och det önskar vi alla, kan ju komma att bli så omfattande att den menligt inverkar på våra möjligheter att öka vår u-hjälp till andra länder i den takt som nu förutsatts. Detta kan knappast vara rimligt. Herr talman! Jag vill tillfoga att det syns mig alldeles uppenbart att kraven på vår ordinarie biståndsverksamhet kommer att öka mycket kraftigt. Vi har ju från vår sida under en längre tid framfört önskemål om vidgade insatser för flyktingar i Afrika och Främre Orienten samt krav på att göra Zambia, som speciellt drabbats av Rhodesiasanktionerna, till ett huvudmottagarland. Det är väl också tydligt, herr talman, att den latinamerikanska kontinenten härvidlag kommer alltmer i blickfältet. Det finns många skäl att planera för ett stöd till denna kontinent inom ramen för de svenska biståndsinsatserna. Jag anser att det är glädjande att intresset i vårt land för Latinamerika vuxit under de senaste åren. Vi vet att denna kontinent har väldiga möjligheter men att den också rymmer mycket av förtryck och sociala motsättningar. Behovet av bistånd är stort eftersom många av staterna befinner sig i ett skede där kraven på en snabb ekonomisk och social utveckling oavbrutet växer i styrka samtidigt som befolkningsökningen är snabbare än på många andra ställen i världen. Jag vill förorda att en planering nu sker också för en utbyggd svensk biståndsverksamhet för Latinamerika. I första hand bör vi då inrikta oss på projekt inom sådana områden som är av avgörande betydelse för Latinamerikas utveckling och där vi har speciella erfarenheter att erbjuda. Jag skall här inte närmare gå in på det. Herr Ullsten kommer att tala om det senare under debatten. I samband med frågan om Latinamerika vill jag emellertid göra den observationen att det starka ekonomisk-politiska beroendet av Förenta staterna naturligtvis är en explosiv faktor. En förutsättning för John Kennedys 1961 inledda framstegsallians var att begreppet demokrati på västra halvklotet inte längre bara skulle betyda antikommunism. Sedan dess har man i Washington utgått från att det råder ett orsaksförhållande mellan utländskt finanseringsbistånd, ekonomisk tillväxt, politisk stabilitet och demokrati. Man kan beklaga att Förenta staterna efter president Kennedys död haft en tendens att i Latinamerika vara mer tolerant mot de antidemokratiska krafterna på högersidan än mot sådana på vänstersidan. Detta betyder emellertid inte att alliansen inte har åstadkommit resultat. Jag vill gärna konstatera det mot bakgrunden av alla rövarhistorier som spritts. Förenat staterna har i stort sett hållit sitt löfte att tillföra Latinamerika 1 miljard dollars årligen. Härefter skall jag gå över till att säga något om läget i Östeuropa och Främre Orienten. Problemen där går regeringsdeklarationen förbi med ganska lätt hand. Vi följde alla med stor spänning hur tjeckoslovakerna förra året försökte förverkliga sin dröm om en framtid i frihet. Och många av oss greps av stark oro när inte långt efter den sovjetiske ministerpresidentens besök här förra sommaren truppkoncentrationerna runt Tjeckoslovakiens gränser tätnade och de hotfulla kraven riktades från Warszawa till Prag, trots den bekännelse till folkens självbestämningsrätt som vi nyss förut hört herr Kosygin och herr Erlander gemensamt avge. Vi beklagade att denna oro inte då fick något gensvar från regeringens sida. Och sedan enades vi i en känsla av vrede och sorg, när till slut Warszawapaktstaternas militära aktion sattes in. Vi har också genom rapporterna därefter från Tjeckoslovakien upplevt hur mitt bland sovjets pansaroch supermaktstyrka våldet inte kan besegra allt. även med landet härtaget fortsätter det tjeckoslovakiska folket och inte minst dess ungdom sin kamp. I dagarna har vi fått ett nytt bevis för Moskvas bristande tilltro till sin egen befolkning. De störningar av västerländska radiosändare som var ett av sovjetregimens svaghetstecken under det kalla krigets år har åter startats. Friheten att lyssna är för en diktatur en farlig frihet. Jag har hört ett rykte om att man på sina håll här i landet har börjat fundera över hur man skall kunna förhindra friheten att se t.ex. direktsändningar från satelliter till TV-mottagare i hemmen, en möjlighet som börjar rycka i förgrunden. Perspektivet skymtade i regeringsdeklarationen. Jag hoppas att det bara är rykten. Friheten att lyssna och friheten att se är inte farlig, bara det finns olika saker att välja emellan att lyssna till och se på. Sådan frihet tillhör grundvalarna för tankens frihet och självständighet, och det saknas sannerligen inte tecken på att diktatorerna 1 Kreml har anledning att befara en tillväxt av längtan efter en sådan frihet bland sina egna medborgare. En central tes i marxismen har varit övertygelsen att industristaterna skulle uppleva allt värre lågkonjunkturer med sammanbrott av kreditväsendet och långvarig arbetslöshet o. s. v. som följd. Vad är det som skett i verkligheten? Sedan 35 år tillbaka har marknadsekonomin inte upplevt någon allvarlig kris av detta slag. Den marxistiska kristeorin lämnar inte heller i detta avseende något bidrag av vikt till en verklig analys av vår tids problem. Betecknande är att kommunismens utbredning i Östeuropa utanför Sovjet inte skett enligt denna marxistiska modell utan — möjligen med undantag av Jugoslavien — genom militärt tvång och våld utifrån. Inte heller har det kommunistiska sy stemet i Östeuropa varit en framgång. I de strävanden som framträtt att införa en del marknadsekonomiska element måste i och för sig ligga ett erkännande av att det funnits tillkortakommanden. Både dessa strävanden och misslyckandena i och för sig är anledning till bekymmer i öst. Vi vet t.ex. att bakgrunden till kravet på ekonomiska reformer i Tjeckoslovakien var att totalproduktionen stod praktiskt taget stilla under tre år i mitten av 1960-talet och att ökningen av den totala produktiviteten under 15 år bara var ungefär en fjärdedel i Tjeckoslovakien i jämförelse med motsvarande ökning i Västeuropas avancerade länder. Tjeckoslovakien är dock ett land som före andra världskriget hade nått långt i fråga om utvecklingen av ett differentierat näringsliv och en fin industri. Det är inte märkligt att det är i Tjeckoslovakien som man först på allvar upptäckt det kommunistiska produktionssystemets svagheter. Man har börjat göra det också i andra öststater liksom även i Sovjetunionen. Om man emellertid i fråga om Latinamerika kan tala om ett ekonomiskt och politiskt inflytande från Förenta staterna, har Sovjets invasion av Tjeckoslovakien visat att Sovjet utan några som helst förskönande omskrivningar hävdar att Moskva har rätt att bestämma utvecklingen i de östeuropeiska staterna. Enligt den s.k. Brezjnevdoktrinen har Sovjet rätt att ingripa i de andra socialistiska länderna inom den ryska maktsfären om socialismens sak anses hotad. Doktrinen har byggts ut med ännu en punkt: även när det gäller det ekonomiska området måste de socialistiska staterna ge avkall på sin suveränitet. Man kan förstå att Rumänien efter vad som hänt i Tjeckoslovakien motsätter sig många ryska propåer. De rumänska ledarna vill inte uppge den grad av politisk och ekonomisk frihet som de kunnat erövra de senaste åren. Man bör samtidigt lägga märke till att det när det gäller Rumänien i hög grad är fråga om att hävda frihet utåt. De strävanden till ekonomisk frigörelse i den egna inre ekonomin, som präglat framför allt Tjeckoslovakien men som det också funnits motsvarigheter till både i Ungern, i Polen och inte minst i Sovjetunionen, har väl knappast någon parallell i Rumänien, som inåt präglas av ett konservativt kommunistiskt styre. Och det behöver inte särskilt framhållas att oron inför de ryska avsikterna finns även i Titos Jugoslavien, som snarast måste uppfatta Brezjnevdoktrinen som ett hot mot sin egen frihet. Offren för = antiliberaliseringsvågen i Sovjet och i andra östeuropeiska länder är i dag många. De hårda domarna mot intellektuella i Moskva och den allt brutalare antesimitismen är bevis på detta. Judeförföljelserna har tagit allt större dimensioner efter sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna. Herr Ahlmark kommer i sitt anförande i kammaren att beröra detta. Jag kan emellertid inte underlåta att speciellt nämna de polska judarnas tragedi. Av de tre och en halv miljoner judar som levde i Polen före andra världskriget finns det i dag kvar bara mellan 25 000 och 50 000. Nästan 3 miljoner dog i de nazistiska koncentrationslägren och nästan en halv miljon lämnade Polen så snart kriget var över. Det var mindre än 100 000 polska judar som beslöt att stanna kvar och hjälpa till att bygga upp det nya Polen. Vilket har deras öde blivit? Jag anser, herr talman, att vi från svenskt håll bör öppna möjligheter att ta emot polska judar som på grund av utvecklingen i sitt hemland vill söka en fristad här. Herr Hedlund berörde något det mycket betydelsefulla problemet om hur det gått med =:liberaliseringstendenserna i Sovjetunionen. Diskussionen i denna fråga har varit livlig. Man har frågat sig: Varpå beror denna utveckling bort från en liberalisering inåt och i riktning mot en — frånsett Förenta staterna — hårdnande attityd utåt? För ett par år sedan lyssnade jag i samband med en resa i Centraleuropa till en diskussion i en mycket kvalificerad, vågar jag säga, krets av bedömare av dessa problem, inkluderande personer med en långvarig erfarenhet av sovjetiska förhållanden. Huvudfrågan var om man behövde riskera att den islossning, som ekonomiskt och beträffande den individuella rörelsefriheten i olika avseenden började i Sovjet under Chrustjov, skulle avbrytas och eventuellt följas av en på nytt inträdande istid. Meningarna var delade, men ett huvudintryck var att Sovjet efter långsamma och försiktiga steg på liberaliseringens väg ändå hade kommit att passera punkten utan återvändo. Den ryska ekonomin hade nått den utvecklingsgrad där den redan blivit ganska komplicerad. Allt fler miljoner och tiotal av miljoner i Sovjetunionen hade börjat få anspråk utöver det mer elementära livsuppehället — och vad de då ville ha, det ville de välja själva. Det sovjetiska undervisningsoch utbildningsväsendet hade sedan rätt länge producerat en stor mängd av bl.a. högt begåvade, skickliga specialister på olika områden. De var naturligtvis hårt bearbetade av den politiska indoktrineringsapparaten, men de visade allt mindre benägenhet att använda sina kunskaper, sin förmåga och sitt tänkande uteslutande inom de gränser som tilldelats dem. Ett återtåg till Stalintidens metoder skulle därför vara praktiskt omöjligt. Svängningar fram och tillbaka kunde nog inträffa, men huvudtrenden måste gå mot allt större frihet. Detta är, herr talman, den optimistiska inställningen, och den var säkerligen i och för sig lättare att formulera för två år sedan än vad den skulle vara i dag. I en av Economists utmärkta brief booklets har Brian Beedham något utvecklat och motiverat en mer pessimistisk uppfattning. Jag kan här inte ge annat än en svag föreställning om detta klara resonemang, som jag rekommenderar till studium. Beedham bestrider naturligtvis inte den ekonomiska och tekniska utveckling som ägt rum i Sovjet och de frigörelsestämningar och av dem framkallade spänningar som präglar det sovjetiska samhället. Han instämmer i uppfattningen att en del av spänningen — och kanske den väsentligaste — hänger samman med att åtskilliga ekonomer, såväl i Sovjet som i de andra Warszawapaktsstaterna, möjligen med undantag av Rumänien, kommit fram till uppfattningen att den kommunistiska ekonomiska ordningen inte fungerar bra. För att de ekonomiska framstegen där skall kunna fortgå på ett sätt som kunde ge öststaterna någon rimlig chans att hänga med i välfärdsutvecklingen i västländerna, vilket de enligt Beedhams mening nu inte gör, måste den ekonomiska och i viss mån andliga frigörelseprocessen också fortsätta. Den tjeckiske professorn Ota Sik är en företrädare för dessa tankegångar men han är inte ensam — han har motsvarigheter i Ungern, Polen och även i Sovjetunionen. Och härvidlag befinner sig de kommunistiska partierna i Östeuropa, anser Beedham, i ett olösligt dilemma. Fortsätter utvecklingen kan partierna själva eller åtminstone deras nuvarande status och funktioner i de olika länderna råka i fara. Under sådana förhållanden kommer även det sovjetiska samhället att få en alltmer pluralistisk prägel, och då kan det kommunistiska partiet inte ha samma dominerande inflytande som nu. Måste inte därför, frågar Beedham, partiet även till priset av en för det sovjetiska folket och för hela världen god utveckling se till att trenden mot frihet stoppas? Beedham pekar på krafter inom framför allt det sovjetiska kommunistpartiet som verkar för att det är partiet och inte framstegstakten som måste räddas. Det är svårt, säger han, att undgå slutsatsen att det väsentliga problemet för alla marxister — de må vara leninister, stalinister, trotskyister, maoister eller något annat — är deras fasta tro att det bara är de som själva kan förstå »historiens lagar». Därför är det också bara de som kan tillåtas att utöva makt. De kämpar och grälar bittert inom sin egen krets om vilken fraktion i partiet som verkligen är i besittning av den fulla sanningen. Men resultatet, vilken fraktion som än vinner, blir alltid detsamma: koncentration av makten i ett fåtals händer, intolerans i inställningen till rivaliserande idéer, förtryck av opposition och fortsättning av diktaturen. Det finns, menar Beedham, en stor risk att en fruktansvärd möjlighet föreligger att det sovjetiska kommunistiska partiet har fångat sig självt i en fälla. Det kan inte tillåta radikala förändringar i systemet utan att medge att det har gjort fel och utan att förstöra Sovjetunionens krav på ledarskap i den kommunistiska världen. Behovet av att rättfärdiga de egna positionerna och den ryska nationalismens intressen förenas för att göra den nuvarande sovjetiska ledarskaran till kanske den mest konservativa i världen. Och där finns inget oppositionsparti, inget valsystem som kan hjälpa till att ändra dess uppfattning. Här finns förklaringen, menar Beedham, till att situationen 1969, efter invasionen i Tjeckoslovakien, är så fundamentalt annorlunda än situationen 1956 efter invasionen i Ungern. År 1956 gick den underliggande trenden i Sovjet i liberaliserande riktning. Det var Chrustjovs svar på den explosion av missnöje som följde Stalins död. 1969 går den underliggande trenden i stället i riktning mot ökat undertryckande. Detta förklaringssätt ger en bild av huvudanledningen till det ryska ingripandet i Tjeckoslovakien och till det ökade trycket på övriga Warszawastater och på Jugoslavien. Förklaringen skulle vara att Sovjet fruktar åskådnings exempel på ansträngningar till en liberal och demokratisk utveckling inom kommunistiska partier. En sådan utveckling skulle i tidens längd kunna hota själva de kommunistiska partiernas ställning. Det är omöjligt att i dag med någon säkerhet bedöma vilken av de båda här relaterade uppfattningarna, om någon, är den rätta: den optimistiska som anser att Sovjet trots allt passerat punkten utan återvändo eller den mer pessimistiska som jag här senast relaterat. Det finns emellertid också andra försök att förklara det ökade ryska trycket mot övriga Warszawapaktstater och mot Jugoslavien än det sovjetiska kommunistpartiets ideologiska dilemma. De hänger samman med den nu etablerade sovjetiska marina närvaron i Medelhavet. Denna i sin tur kom till stånd i och med att spänningen mellan Israel och arabvärlden kulminerade i sexdagarskriget. Det är inte säkert att detta krig var den enda eller ens den avgörande orsaken till att större ryska flott-- enheter uppenbarade sig i Medelhavet. Men att den ryska marinen med någon styrka presenterade sig där just då det skedde, berodde säkert på den israe-- lisk-arabiska konflikten. Det har spekulerats och skrivits myc-- ket om den ryska flottan i Medehavet. En tankelinje går ut på att inträdet där skett i första hand som en demonstration avsedd att stödja arabstaternas och Sovjets positioner inför överläggningar om en definitiv fred i Främre Orienten. Mera långsiktiga ryska planer på att etablera en permanent position i Medelhavet skulle då antingen knappast föreligga eller i varje fall komma i andra rummet. Ett annat hypotetiskt antagande är att huvudsaken för Sovjet just är att etablera en permanent styrkeställning i Medelhavet, som hittills varit helt behärskat av NATO-makterna med den amerikanska sjätte flottan i spetsen. Det kan inte, herr talman, helt och hållet uteslutas att detta andra och allvarligare antagande har en verklighetsbakgrund. Det allvarliga ligger då i att om det verkligen är en sovjetisk avsikt att försöka etablera något av en styrkeposition i Medelhavet, där NATO:s överlägsenhet nu är mycket stor, är det svårt att se att något sådant skulle kunna förverkligas utan att Sovjet också söker att militärgeografiskt komma närmare Medelhavet. Det har ju tidigare under århundraden funnits en rysk trend i den riktningen. Skulle den återupplivas, kommer den sovjetiska politiken säkerligen att ställas in på lång sikt och kanske att präglas av stort tålamod. Men det behövs bara en blick på kartan för att se att det är bl.a. Rumänien och Jugoslavien som då först kommer i det sovjetiska blickfältet. Det är ingalunda osannolikt att just detta är en av anledningarna till den stigande oron i dessa båda länder. Jag hoppas att utrikesministern är ense med mig om att den nationella självbestämmanderätten bör gälla även beträffande dessa stater och att han här vill bekräfta detta. Situationen i Främre Orienten, som fortfarande är mycket labil, öppnar således vida och allvarliga perspektiv, som jag här har snuddat vid. Det skulle innebära ett fruktansvärt avbräck för både internationalismens idé och de demokratiska stormakternas anseende, om nuvarande händelsekedjor med sabotage och repressalieåtgärder mellan arabstaterna och Israel utvecklades därhän att Israels existens sattes i fara. En sådan utveckling måste avvärjas. Israel och dess befolkning har rätt att överleva. En undergång för detta folk skulle innebära — som jag uttryckte det i remissdebatten — ett förkrossande slag för demokratin i världen och för Förenta Nationerna. Det måste vara vår förhoppning att förnuftet och rädslan för oerhörda konsekvenser skall vägleda de direkt engagerade staterna och stormakterna att finna en lösning. Men jag vill gärna säga att de antiisraeliska stämningar som nu på sina håll framträder i Sverige hör till de företeelser som under senare år berört mig mest illa. Det finns tecken — dagens underrättelser från Pakistan är ett av dem, men inte det mest betydelsefulla — som tyder på att Sovjetunionen kanske i stigande grad måste splittra sina intressen mellan å ena sidan sina västra och södra gränser och å den andra sina östra och sydöstra. Gränsstriderna mellan Kina och Sovjet kan — eftersom de troligen är konsekvenser av stora och djupt liggande intressemotsättningar mellan Peking och Moskva — utvecklas till en allvarlig konflikt i stället för de propagandaskärmytslingar inför det stora kommunistmötet i Moskva som de kanske hittills mest gett intryck av att vara. Det rör sig i kinesernas ögon även här om en kamp mellan renlärighet och revisionism. De värsta revisionistiska syndarna finns ju fortfarande, enligt Peking, i Moskva.

Om — vilket inte är alldeles osannolikt — historiens brännpunkter under de närmaste årtiondena flyttar från Atlantens och Medelhavets stränder till Ostoch Sydostasien, kan ju optimisten hoppas att det också skall leda till avspänning och en minskning av misstänksamheten i vår del av världen. Det skulle, herr talman, ge det demokratiska Europa större möjligheter, möjligheter som det i dag inte ensamt har, att åter med tyngd hävda sina uppfattningar om hur mänskligt liv bör levas.

Herr talman! Efter herr Wedéns globala rundfärd på det utrikespolitiska fältet skall jag återgå till den regeringsdeklaration som vi har fått uppläst här i dag. Jag vill gärna börja med att komplimentera regeringen för den deklarationen. Jag tycker att både de rent handelspolitiska och de allmänna utrikespolitiska bedömningarna står mycket väl i överensstämmelse med de huvudlinjer, som samtliga demokratiska partier sedan lång tid varit överens om. Det finns en mjukhet i formuleringarna men även fasthet, framför allt då det gäller det handelspolitiska avsnittet, och jag tror att detta är ett uttryck för den bedömning som den övervägande majoriteten av det svenska folket har i dessa kontroversiella och ofta ömtåliga frågor. Deklarationen utgör också en klar vidräkning med de extremistiska ståndpunktstaganden från vänsterhåll, som i alltför hög grad fått dominera den utrikespolitiska debatten under senare år. Både folkpartiets radikala falang och Stockholms arbetarkommuns mera vänstervridna uttalanden får en klar tillrättavisning i regeringens deklaration. Detta bör ge större möjligheter för vår gemensamma neutralitetslinje att vinna ökad respekt och ökat förtroende i omvärlden. Bakom den samstämmighet, som alltså föreligger mellan regeringens inställning, såsom den uttryckes i dagens deklaration, och moderata samlingspartiets inställning, ligger väl den traditionella uppfattningen att inget demokratiskt parti vill ifrågasätta den utrikespolitik som präglas av alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Detta kan tyckas vara ett självklart och därmed onödigt konstaterande. Så är emellertid inte fallet. Vår neutralitetspolitik utsätts nämligen i dag för långt större påfrestningar än tidigare. den svenska neutraliteten av många människor som en politik med isolationistiska drag. I dag är situationen helt omvänd. Neutraliteten uppfattas nu inte som ett hinder för oss att aktivt och ofta känslomässigt deltaga i den utrikespolitiska diskussionen och forma egna omdömen om utrikespolitiska ofta mycket kontroversiella frågor. Med andra ord har utrikespolitiken blivit ett ämne som diskuteras dagligdags. Särskilt den unga generationen har en tendens att engagera sig allt hårdare i andra länders inrikespolitik, vilket från vår horisont måste betraktas som utrikespolitiska ställningstaganden. Denna utveckling kräver naturligtvis skärpt uppmärksamhet, och ur dessa synpunkter blir också det organiserade internationella samarbetet av ökad betydelse för alla mindre länder som vill ta del i de utrikespolitiska frågorna — och Sverige är ju ett litet land. Stormakternas roll är emellertid mera självklar på den internationella scenen. Stormakternas egna ställningstaganden är av betydelse för det mesta som sker på denna scen, men de mindre ländernas möjligheter att göra sig hörda och utöva inflytande sammanhänger däremot till avgörande del med de former av internationellt samarbete som utvecklats under de senaste decennierna. Vår utrikespolitik har i växande utsträckning blivit inriktad och bestämd av vår anslutning till olika internationella organisationer. Att det i dag på ett annat sätt än tidigare blivit självklart och naturligt för oss att internt diskutera och ta ställning till andra länders interna problem och mera isolerade mellanfolkliga frågor sammanhänger också till stor del med denna utveckling mot ökat organiserat internationellt samarbete. Jag tror det finns anledning att understryka att vi i allmänhet arbetar mera konstruktivt om vi förlägger våra insatser inom ramen för dessa interna tionella samarbetsorgan och att isolerade så att säga bilaterala demonstrationsaktioner kan vara till mera skada än nytta. Under senare år har regeringen ofta fallit för frestelsen att av inrikespolitiska skäl vika för populära och högljudda opinioner. Utrikespolitiken blev i valrörelsen förra året ett inrikespolitiskt tillhygge. Från moderata samlingspartiets sida har vi ständigt varnat för att använda utrikespolitiken i sådant syfte, eftersom ett sådant förfarande lätt kan leda till missförstånd i andra länder om vart vår politik syftar.

Efter dessa mera allmänna synpunkter vill jag ta upp en del punkter i regeringens utrikespolitiska handlande, som ändå bör bli föremål för närmare diskussion och där regering och opposition inte har helt sammanfallande uppfattningar. En sådan fråga är fortfarande den svenska inställningen till kriget i Vietnam. Regeringen tycks se relativt optimistiskt på möjligheterna att få ett slut på kriget. Av många vittnesbörd att döma skulle, som det uttrycks, parterna ha kommit till insikt om att ett avgörande inte kan nås med militära medel. Jag hoppas att denna bedömning inte endast är optimistisk utan även realistisk. Kriget tycks trots detta fortgå med oförminskad styrka. Under den gångna veckan dödades 351 amerikaner, och över 10 000 amerikaner har dödats sedan Parisförhandlingarna inleddes för tio månader sedan. I en artikel av James Reston i New York Times häromdagen räknar man med att ytterligare 8000 liv enbart på den amerikanska sidan skulle gå till spillo de närmaste sex månaderna. Om man har sådana siffror på den amerikanska sidan är de säkert mångdubbla inom FNL, bland de nordoch sydvietnamesiska soldaterna och bland civilbefolkningen. Varje månads uppskov med att nå åtminstone vapenstillestånd kräver alltså flera tusen människors liv. Regeringens uttalande om att omvärlden har anledning att vädja till parterna att inte ta riskerna av utökade krigshandlingar är det inte svårt att ställa sig bakom. Men detta är tyvärr en mycket begränsad målsättning. Vad det gäller är naturligtvis inte i första hand att förhindra en utökning av kriget utan att få ett slut på själva krigshandlingarna. Det är det som vi tillsammans med andra länder måste arbeta för, och vår opinionsbildning för fred måste då inrikta sig lika mycket mot FNL och Nordvietnam som mot Amerika och Sydvietnam. Vi vinner inget med att ställa ensidiga krav på Amerika. Lika viktigt är att FNL och Nordvietnam medverkar till att striderna upphör. Vietnamfrågan har också fått en annan dimension i vår utrikespolitiska debatt genom att regeringen ställde oppositionen helt utanför sitt beslut att formellt erkänna Nordvietnam. Stark kritik måste riktas mot detta förfaringssätt. Det var allvarligt nog att utrikesnämnden ställdes utanför sin grundlagsenliga rätt att diskutera frågan innan beslutet fattades. Än allvarligare var att åtgärden vidtogs av regeringen utan att någon diskussion togs upp med de nordiska broderländerna. Underlåtenheten att i förväg konsultera de danska, finska och norska regeringarna skapade irritation. Med tanke på de ömtåliga och viktiga överläggningar som vi inom ramen för det nordiska samarbetet för närvarande för får regeringens förfaringssätt betraktas som mycket anmärkningsvärt. Åtgärden kan heller inte — som regeringen velat framställa den — vara ett utrikespolitiskt rutinärende. Det gällde inte att konstatera ett faktiskt förhållande, utan beslutet innefattade en förändring i ett sedan lång tid bestående politiskt läge. Regeringen har motiverat sitt handlingssätt med att ett erkännande av Nordvietnam skulle ha en positiv inverkan på fredsförhandlingarna i Paris. Denna bedömning kan med skäl ifrågasättas. I själva verket gav man den ena av de krigförande parterna en viss favör, vilket icke kan anses ligga i linje med det utrikespolitiska handlande, som man kan förvänta av en neutral stat. Enligt regeringsdeklarationen kommer frågan om svenskt bistånd till Vietnam efter krigshandlingarnas upphörande att tillerkännas särskilt hög prioritet i vår u-hjälp. Herr Wedén berörde också denna fråga. Detta förefaller mig diskutabelt. Jag delar helt uppfattningen att vårt land bör göra en stor insats för Vietnams folk när ett stillestånd nåtts men anser bestämt att detta bör ske i särskilda former. Det kan inte vara acceptabelt att våra andra u-hjälpsinsatser skall behöva stå tillbaka eller bromsas upp för att vi skall finna utrymme för denna uppgift. Omsorgen om den svenska utrikespolitiken ställer ibland inte bara regeringen utan alla de demokratiska partierna i Sverige inför mycket ömtåliga överväganden. I Rhodesia, Sovjet och andra öststater, i Spanien, i Grekland och i Sydafrika tillämpas på skilda håll terror och förtryck, en förföljelse mot oliktänkande. Man har där regimer som vi inte i något avseende kan godta. Å andra sidan är det alls inte säkert att vi skall falla undan för varje krav på sanktioner mot eller demonstrativa utfrysningar av dessa regimer. Sanktionsvapnet har vid flera tillfällen, senast när det gäller Rhodesia, visat sig ha ett mindre värde. Insatserna har ofta fått rakt motsatt effekt mot vad som åsyftats. Det är därför glädjande att regeringen även på denna punkt nu tar klar ståndpunkt, då den konstaterar att »hittillsvarande erfarenheter av sanktionspolitiken inte kan anses inbjuda till andra liknande försök utan att förutsättningarna bedöms som gynnsamma för att resultat skall uppnås». Självklart skall Sverige solidariskt verka för, ansluta sig till och söka realisera åtgärder som FN-länderna gemensamt beslutar inom FN:s ram. Men att därutöver försöka ingripa i interna förhållanden i andra länder kan komma att strida mot våra egna nationella intressen, och ett sådant handlande kan också bli svårt att förena med vår alliansfria utrikespolitik. Det har sagts att den svenska utrikespolitiken har till främsta syfte att vara ett instrument för våra egna intressen och att bevara landets fred och frihet. Det ställer — såsom jag tidigare understrukit — krav på politikens faktiska utövning, både i fråga om konsekvens och målmedveten viljeinriktning. I dag finns det emellertid extrema kretsar som gärna vill ändra på denna realistiska syn och se den svenska utrikespolitiken — och använda den så — som ett instrument att ingripa i främmande länders inre förhållanden. Dessa extrema uppfattningar bygger på föreställningen att svensk utrikespolitik skall användas för att omdana världen i marxistisk riktning. Jag tänker nu i första hand på de upprepade kraven om stöd till s.k. sociala befrielserörelser. Man skulle med andra ord från dessa håll med svenska skattebetalares medel vilja finansiera de politiska rörelser i de fattiga länderna som syftar till en revolutionär omvälvning. Mot detta resonemang kan verkligen bestämda invändningar göras. Man bortser t.ex. helt från de praktiska svårigheterna att från fall till fall avgöra vilken politisk revolutionsrörelse man skall satsa på. Alla befrielserörelser är inte verkliga befrielserörelser, även om knappast någon revolution i världshistorien torde ha genomförts utan att den av dem som erövrat makten betecknats som befrielse. Framför allt skulle dock sådana ställningstaganden — och däri ligger naturligtvis det allvarliga — helt strida mot den utrikespolitik som flertalet av oss är överens om och även minska våra möjligheter att spela den roll i den internationella utvecklingen som vi kan göra. Med vår självvalda utrikespolitik och de krav som den ställer på vår säkerhetspolitik följer också besvärliga och ömtåliga överväganden i de internationella förhandlingar om rustningsbegränsningar och nedrustning som förs.

Men eftersom riksdagen väntar en proposition om Sveriges ställningstagande till ickespridningsavtalet torde det finnas anledning och tillfälle att mer i detalj återkomma till dessa frågor. Herr talman! En tragedi som på senare tid mycket upprört oss är vad som händer i Biafra. Många dödas och såras i inbördeskriget och framför allt civilbefolkningen lider oerhörd nöd. Från oppositionspartierna har därför i år gjorts flera framställningar i riksdagen om att regeringen skall aktivera sina insatser för att medverka till att få slut på kriget och massutrotningen och för att lindra nöden. Den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten tycks emellertid inte vilja gå längre än man hittills gjort i fråga om svenska hjälpinsatser. Skälet för denna försiktighetens attityd har utvecklats både i regeringsdeklarationen och i ett uttalande av majoriteten i utrikesutskottets utlåtande nr 1. Inom oppositionen har vi inte velat godta den socialdemokratiska majoritetens mer kyliga inställning. Vi menar bl.a. att den svenska regeringen måste vara beredd till ökad finansiell insats för att effektivt hjälpa den nödlidande befolkningen i Biafra. De fortsatta vapenleveranserna till de stridande parterna har också med rätta upprört folkopinionen. Försäljningen av vapen, både till Nigeria och till Biafra, företer ett komplicerat mönster. Vi vel t.ex. att Sovjetunionen och Storbritannien fortsätter att leverera vapen till Nigeria, men man har också påträffat franska, västtyska, italienska och tjeckiska vapen bland de stridande. Här bör Sverige tillsammans med de nordiska regeringarna kunna ge mer eftertryck åt kravet att vapenleveranserna skall upphöra. Men det räcker inte för t.ex. Sovjetunionen och Storbritannien att sluta leverera vapen; de bör också aktivt ingripa mot all illegal försäljning av vapen till de stridande. I en motion från moderata samlingspartiet har vi även aktualiserat frågan om FN:s möjligheter att i humanitärt syfte ta upp konflikten på sin dagordning. I regeringsdeklarationen avvisas denna tanke med hänsyn till att man inte räknar med att uppnå någon framgång med en aktion av detta slag. Det är möjligt att regeringen gör en riktig bedömning i fråga om stämningsläget just nu i FN. Men å andra sidan bör en gemensam nordisk aktion i FN successivt kunna skapa opinion för ett mer aktivt inflytande från FN i Biafrakonflikten. Det förhållandet att de afrikanska staternas enhetsorganisation OAU för närvarande ställt sig bakom Nigeria får inte avhålla oss från att i humanitetens intresse aktivera stödet till Biafra. Inte minst har den norske utrikesministern här i Skandinavien diskuterat förutsättningen att ta upp frågan till behandling i FN. Han har frågat om det inte vore lämpligt att FN skaffade sig möjligheter att verka med mer kraftfullt utformade medel och ökad auktoritet än vad som hittills varit fallet. Från oppositionens sida har vi därför med bestämdhet krävt att den svenska regeringen i samverkan med de övriga nordiska länderna på nytt skall undersöka förutsättningarna för att ta upp konflikten till behandling i FN, detta för att kunna lindra nöden, för att bidra till vapenvila och för att åstadkomma förhandlingar i syfte att nå fred. Herr talman! Låt mig nu gå över till det mera kortfattade men därför inte mindre intressanta avsnittet i regeringsdeklarationen, d.v.s. det om handelspolitiken. Under 1968 uppnåddes en mycket god expansion av världshandeln, kan vi utläsa, vilket är en positiv utveckling. Men jag tror det är viktigt att detta inte föranleder oss att tro att de senaste årens utvecklingstendenser på den internationella ekonomiska scenen, som vi skulle kunna kalla nyprotektionismen, nu tillhör ett övervunnet stadium. Framför allt har de valutatekniska problemen kommit att spela en alltmer betydande roll i detta sammanhang. Ett antal valutakriser har gjort världslikviditetsproblemet till en fråga som går utanför experternas krets. Olika förtjänstfulla försök har gjorts för att komma till rätta med dessa likviditetsproblem och det internationella betalningssystemet över huvud taget. Efter andra världskriget har vi varit med om att bygga upp ett internationellt valutasystem som i stort sett varit mycket framgångsrikt. Under efterkrigstiden har vi haft en enastående internationell ekonomisk expansion. Vi har under större delen av denna tid undgått de valutakriser som var så vanliga under mellankrigstiden och som ska pade svårigheter och som även framkallade ofta djupgående depressioner. Vi kan emellertid i dag inte blunda för att de aktuella svagheterna i det internationella betalningssystemet snabbt kan få olyckliga konsekvenser. Världslikviditetsproblemet och därmed sammanhängande problem på valutaområdet är tyvärr ytterst en process i riktning mot ett bristande förtroende och en tilltagande protektionism. Denna process kan, om den består för länge, inte undgå att påverka de internationella altityderna i oförmånlig riktning. En allmänt frihandelsvänlig inställning är naturligtvis en självklarhet för vårt land med vår ekonomiska struktur och skulle inte i detta sammanhang behöva aktualiseras. Men de utvecklingstendenser som jag berört här understryker behovet av observans och ytterligare aktivitet från den svenska regeringens sida i fråga om det internationella monetära samarbetet. Detta är lika viktigt som vårt intresse för de traditionella marknadsfrågorna, vilka vi ju också traditionellt diskuterar i samband med utrikesdebatten. Det nordiska samarbetet behandlades ingående för en tid sedan vid Nordiska rådets sammanträde i första kammaren här i Stockholm. Därför vill jag inte gå närmare in på de enligt min mening otvetydiga fördelar som denna integration skulle ha både på kort och på längre sikt för samtliga nordiska länder. De tekniska problemen och de tänkta lösningarna på samarbetet har för övrigt på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt redovisats i den nordiska ämbetsmannakommitténs betänkande. Ämbetsmännen fortsätter också sina överläggningar och vi får uttrycka en förhoppning att dessa successivt kommer att leda till lösningar på de svåra och komplicerade frågor som återstår på t.ex. jordbrukets område, i fråga om de fria kapitalrörelserna och i fråga om gemensam näringslagstiftning och annat som tagits upp i detta sammanhang. Av särskilt intresse i dag är att våra planer på att fördjupa det nordiska samarbetet har väckt kritik i både öst och väst. Från sovjetiskt håll har kritiken tidvis varit mycket stark. Man har uttalat farhågor för att Sverige och Finland via det planerade Nordek skulle dras in i NATO: s intressesfär. Kritiken från väst har varit mera försiktig och nyanserad. Även där tycks man emellertid i inflytelserika kretsar hysa vissa farhågor för våra samarbetssträvanden. I början av februari uppgav t.ex. den danska tidningen Politiken att Danmarks ambassadör hos EEC-länderna mottagit en rad handfasta varningar mot ett danskt inträde i en ekonomisk union i Norden. Detta skulle nämligen enligt uppfattningen i EEC-ländernas huvudstäder försvåra Danmarks möjligheter att komma in i EEC. Det finns också andra exempel. I början av mars uttalade Belgiens utrikesminister Pierre Harmel för Svenska Dagbladet att »skapandet av en nordisk ekonomisk union under vissa förhållanden kan medföra svårigheter för en utvidgning av EEC längre fram». Det har också gjorts gällande att Nordek skulle minska möjligheterna för t.ex. Sverige och Finland att fullfölja sin traditionella utrikespolitiska kurs. Själva utgår vi helt naturligt från att Nordek inte skall påverka de nordiska ländernas utrikespolitik. Vi kan i det sammanhanget peka på att EEC-ländernas tullunion ingalunda hindrat dessa länder från att föra en självständig utrikespolitik. Men det räcker inte med att vi själva är övertygade. Vi måste också få de inflytelserika kretsarna i såväl öst som väst att inse detta. Jag vet att en informationsgrupp har tillsatts inom ramen för Nordiska rådet för att behandla denna fråga, men några resultat har denna inte kunnat uppvisa, åtminstone har några resultat ännu inte redovisats. Av allt att döma behövs därför nu en energisk upplysningskampanj via våra ambassader och general konsulat. Det måste vara av särskilt intresse för oss svenskar att avsikterna med Nordek klarläggs för alla berörda parter därför att frågan i allra högsta grad sammanhänger med våra möjligheter att fortsätta vår netralitetspolitik. I regeringsdeklarationen heter det att den »svenska regeringen har i EEC-huvudstäderna i början av året ånyo erinrat om att dess ansökan från juli 1967 innebär att regeringen, under den självklara förutsättningen att neutralitetspolitiken kan fullföljas, kan tänka sig medlemskap». Givetvis är det tillfredsställande att regeringen gör ytterligare ansträngningar att för EEC-länderna tolka innebörden av handelsminister Langes brev i juli 1967. Det vore också fel av mig att försöka hårdra formuleringen. Men inte minst med tanke på regeringens förflutna i EEC-frågan hade det varit bättre om det i stället för »kan tänka sig medlemskap» hade stått att Sverige »under den självklara förutsättningen att neutralitetspolitiken kan fullföljas vill ha ett medlemskap». Den formuleringen hade i större utsträckning antytt en aktiv strävan, en politisk viljeinriktning att medverka till Sveriges inlemmande i en stor ekonomisk gemenskap i Europa.